Fru talman! Lars Johansson har frågat mig vad jag och regeringen tänker göra för att godstransporterna ska kunna fortsätta på sträckan Mellerud-Billingsfors. När trafiken på en järnvägssträcka av olika skäl begränsas är det väsentligt att näringslivets behov av förutsägbarhet tillgodoses så att näringslivet kan ta fram alternativa transportlösningar. Trafikverket ska även inom ramen för sitt uppdrag som infrastrukturhållare av järnvägssystemet garantera säkerhet. Den 16 december 2013 beslutade Trafikverket av det skälet och med kort varsel om tillfälligt trafikstopp på sträckan Mellerud-Billingsfors. Jag har stor förståelse för de bekymmer som det orsakat näringslivet och förutsätter att Trafikverket nu så snart som möjligt följer upp beslutet om trafikstopp med att vidta de åtgärder som krävs för att garantera säker trafik på banan och därefter åter öppna den för trafik i enlighet med ingångna trafikeringsavtal. Trafikverket har också ett tydligt uppdrag att utnyttja de resurser som regering och riksdag beslutar om på ett så samhällsekonomiskt effektivt sätt som möjligt. Jag vill i det sammanhanget poängtera att det inte har fattats något beslut om nedläggning av DVVJ, som sträckan också kallas. Trafikverket har gjort en översyn av lågtrafikerade järnvägssträckor och har haft förslag om upphörande av underhåll på järnvägssträckan Mellerud-Billingsfors på bandel 662 i Melleruds och Bengtsfors kommuner på remiss. För att bedöma vilka behov och möjligheter som finns när det gäller resor och godstransporter i den berörda delen av Dalsland kommer Trafikverket nu att göra en åtgärdsvalsstudie. Jag förutsätter att Trafikverket i arbetet med åtgärdsvalsstudien samråder bland annat med parter som nyttjar banan i dag. Jag förutsätter vidare att Trafikverket beaktar samtliga delar i de transportpolitiska målen - tillgänglighet, miljö och hälsa - i sina överväganden innan myndigheten slutligen tar ställning till banans framtid. Jag förutsätter också att Trafikverket, i enlighet med regeringens politik för jobb och näringsliv, ser över hur transportbehovet långsiktigt kan säkerställas i det aktuella området för ett fortsatt konkurrenskraftigt företagande, däribland i skogsindustrin.

Fru talman! Tack för svaret, infrastrukturministern! Det sätt som Trafikverket stängde banan mellan Mellerud och Billingsfors på den 16 december kan inte betraktas på annat sätt än som en trafikpolitisk skandal. Det skedde utan förvarning. Det var omdömeslöst. Det skapade stora kostnader för skogsindustrin, för Green Cargo och för stiftelsen DVVJ eller Dal-Västra Värmlands Järnväg, som driver verksamheten. Dessutom blev det enormt mycket merarbete strax före jul. Det var också ett hån mot alla dem som vill utveckla miljömässiga transporter i Dalsland. Reaktionerna har inte väntat på sig. Alla - skogsindustrin, Green Cargo, kommuner och stiftelsen för järnvägen - har varit oerhört upprörda. Jag har också tagit del av den korrespondens som har förevarit mellan Trafikverket och de berörda. Detta påminner väldigt mycket om det jag upplevde 1999, när Lear Corporation lade ned sin verksamhet i Bengtsfors på precis samma dumma sätt: utan förvarning lägger man ned en verksamhet. Utan förvarning lägger Trafikverket ned en verksamhet. Dessutom är det så - det framgår inte av svaret - att berörda myndigheter, kommuner och Trafikverket, hade en överläggning den 19 september 2013. Enligt protokollet var hela tio personer från Trafikverket med vid den överläggningen, då man diskuterade tänkbara åtgärder för banan. Det fanns olika förslag. Det var att göra en upprustning motsvarande 63 miljoner kronor eller upp till 190 miljoner kronor, lite beroende på vilken standard denna järnvägssträcka skulle ha i framtiden. Det visade sig också att det för närvarande bedöms att ungefär 68 000 ton gods transporteras på banan mellan Mellerud och Billingsfors. Det är pappersmassa och trävaror. Det är gods som lämpar sig alldeles ypperligt för järnvägstransporter. Det bedöms dessutom att ytterligare 80 000 ton i området skulle kunna transporteras på järnväg. Det finns alltså ett stort behov. Under sommaren bedrivs också elva veckors sommartrafik, framför allt för turistnäringen i Dalsland, för att öka intressen att åka på järnväg till Bengtsfors och andra områden i Dalsland. Vid mötet den 19 september sades det att frågan skulle gå ut på remiss till de kommuner och andra intressenter som är berörda - men det har inte skett. Det skulle ske innan beslutet skulle komma - det var poängen. Det var därför beslutet kom som ett dråpslag, och därför är det en trafikpolitisk skandal. Det besked som Trafikverket lämnade kom dessutom via pressen. Man tog inte kontakt med Green Cargo och de andra och berättade att man behövde vidta åtgärder mycket snabbt eller något sådant, eftersom banans underhåll inte hade varit tillräckligt, utan man bara stängde, och man har inte redovisat någon åtgärdsplan. Det finns inget i korrespondensen om att banan ska öppnas igen. Det upprör ännu mer.

Fru talman! Man kan säga mycket om järnvägen i dessa dagar, men jag har valt att fokusera på att förstå vad som pågår med ett antal järnvägssträckor i Sverige. De kallas lågtrafikerade järnvägar. Jag skulle nog vilja påstå att fler är mer undertrafikerade, det vill säga inte utnyttjas som de skulle kunna utnyttjas. Deras potential används inte. En bana som jag tidigare har debatterat vid flera tillfällen är Bohusbanan och en del som kallas Lysekilsbanan. I den här debatten är det ytterligare en bana som berör människor och företag i Västra Götaland. Det är järnvägen mellan Mellerud och Billingsfors, DVVJ. Ibland säger man att det är en järnväg med två namn: De vackra vyernas järnväg eller Dal-Västra Värmlands Järnväg. För mig och andra som bor i trakter där vi har järnvägsspår som inte utnyttjas, nyttjas bristfälligt, hotas av nedläggning eller till och med stängs med kort varsel är detta inte begripligt. Det är inte bra om alla våra gemensamma resurser inte används och inte ses som viktiga för Sverige, landsbygdens Sverige. Det finns flera undertrafikerade järnvägar som vi som bor på landsbygden tycker är lika viktiga som järnvägarna någon annanstans, där det finns fler människor. Om DVVJ inte fungerar kommer många av de transporter som går där att flyttas över på väg. Det är inte alls en lösning, för vägarna i området är av sviktande kvalitet. Skogsindustrierna har uttalat att de är mycket kritiska till Trafikverkets agerande. De tycker att det är orimligt att rycka undan benen för fungerande godstransporter med så kort varsel. Det skriver Karolina Boholm, transportdirektör på skogsindustrierna i ett pressmeddelande. Skogsindustrierna och Green Cargo, som kör godstransporter, vill ha snabbt besked om att tågtrafiken kan återupptas igen. I dag går godstrafik som motsvarar mer än 2 000 lastbilar årligen på den här järnvägssträckan. Kritiken gäller att man först stänger en bana och sedan har dialog. Enligt Frank Hagman, vd på DVVJ, har två oberoende besiktningsmän på eget initiativ granskat banan under julhelgen. Resultatet går helt emot den bedömning som har framförts från Trafikverkets håll. Frank Hagman tycker att uppgifterna återigen visar att Trafikverket inte har något underlag för beslutet att stoppa tågtrafiken på DVVJ-banan. Jag ser i svaret från ministern att hon är ganska tydlig och säger att Trafikverket kommer att "vidta de åtgärder som krävs för att garantera säker trafik på banan och därefter åter öppna den för trafik i enlighet med ingångna trafikeringsavtal". Jag tar fasta på det och tackar för det. Jag tycker att det låter bra om vi kan ha den ingången. Det är ju inte okej att vissa banor i Sverige kan behandlas så här. Samtidigt inser jag att det naturligtvis behövs en massa resurser för att underhålla banorna och att det behövs säkerhet, så att man inte kör på dem när det finns brister och så vidare. Hur som helst är det många som är upprörda över det snabba stopp som har skett. Jag tycker att det krävs ett agerande från regeringen för inte minst denna bana akut men över lag beträffande de så kallade lågtrafikerade banorna.
Fru talman! Tack också för att Tina Ehn går upp i debatten. Man skulle kunna se på frågan i två perspektiv. De lågtrafikerade banorna är mer ett begrepp. Det är järnvägsbanor där det är liten trafik eller nästan ingen trafik alls. Man kan bedöma det på olika sätt, till exempel hur många bruttoton som transporteras där eller om det går mindre än 15 tåg per dygn på banan. Vi har ett antal sådana banor över landet. Ett fokus är naturligtvis på vilket sätt vi kan prioritera de allt större resurser som nu läggs på järnvägen, där människor arbetspendlar och där vi har våra godsstråk. Då handlar det om en prioritering, och då har det gått mer till de mer högtrafikerade järnvägsdelarna och mindre till de lågtrafikerade, vilket man verkligen får se över. Detta har Trafikverket haft med i Kapacitetsutredningen och inför remissrundan för den kommande nationella planen. Rent generellt är det ingen som så här långt har motsatt sig denna prioritering. När man däremot kommer till enskilda banor, som den sträcka som vi pratar om i dag, är det klart att det blir konsekvenser. Trafikverket som myndighet har till uppgift att sköta underhållet men också att göra överväganden och prioriteringar utifrån en samhällsekonomisk konsekvensanalys. Ska man fortsätta med underhållet, eller vad krävs mer för att trafik ska kunna gå på ett visst sätt? Men innan man ens en gång tänker tanken att ta bort underhållet måste man göra ett remissförfarande. Då träffar man representanter från näringslivet eller kommunen i närheten. På det sättet var det till exempel med mötet som Lars Johansson nämnde. Det ska sedan skickas ut. Det är ett sätt att få upp frågan på bordet och ta ställning till om det är viktigt eller inte. Processen ser ut på det sättet. Om man utifrån ett sådant förfarande ska gå så långt att man ska få stänga en bana har man först beslutat om att inte göra något underhåll alls. Sedan måste det gå ytterligare ett antal år innan man kan fatta beslut om att faktiskt stänga banan. I det här fallet har det aldrig uttryckts att syftet är att stänga banan. Däremot stängde Trafikverket banan av säkerhetsskäl. Det är en bedömning som myndigheten gjorde, och den får naturligtvis ifrågasättas. Frågan har varit livligt diskuterad, inte minst under den här veckan. Ska Trafikverket stänga av en sträcka eller inte? Det finns tydliga ordningar för hur man gör det också. Jag följer naturligtvis också det här. Det blir, som jag sade inledningsvis, alltid olyckligt när besked kommer med kort varsel. Hade man kunnat känna till det tidigare eller inte? Om det inträffar något akut, och om man rent säkerhetsmässigt måste stänga av banan, finns det kanske inte så mycket att ifrågasätta. Jag upplever debatten här som ett ifrågasättande av att man stängde av järnvägen. Så må vara fallet. Det viktigaste är att det nu pågår en dialog. Man gör nu en åtgärdsvalsstudie för att se vad man kan och ska göra för att lösa situationen. Min uppfattning är att avsikten inte är att stänga banan utan snarare att återkomma med uppgifter om hur och när banan kan öppna och vilket skick den ska vara i framöver.

Fru talman! Problemet är att det inte fanns någon dialog, Catharina Elmsäter-Svärd. Det skedde inte efter dialog. De som driver trafiken hävdar att man kan köra med nedsatt hastighet, vilket också har skett. Det handlar om två frågor. Den ena är rent principiell. Hur går besluten till på Trafikverket? Hur hanterar man människor? Hur hanterar man industrin? Hur hanterar man dem som har kundkontakter, som är beroende av att trafiken fungerar? Detta kräver verkligen en djupare diskussion om vad Trafikverket håller på med. Man kan inte agera på det här sättet om man ska vara trovärdiga. Det är helt uppenbart att förtroendet är kört i botten här. Det är den ena frågan. Den andra frågan är: Vad har Trafikverket för koll på banan? Det verkar som att de inte har någon koll över huvud taget. De hade en diskussion först i september. Den här banan har funnits i väldigt många år, ska ni veta. Det är ingen ny företeelse. Det har körts gods på banan under 10, 20, 30 kanske 50, 60 år. Jag vet inte hur länge, men det har funnits skogsindustri och pappersindustri i Dalsland under lång tid. Det är alltså ingen ny bana, långt därifrån. Att man har haft sommartrafik, som man öppnade för ett antal år sedan, är inte heller någon ny företeelse. Detta har alltså funnits under lång tid. När jag läser vad Trafikverket har sagt stämmer inte det som ministern säger. Det finns faktiskt ingen åtgärdsplan för att öppna banan. Det är vad de har meddelat. I brevet som kom från Trafikverket den 16 december står det inte att det finns någon åtgärdsplan för att kunna återuppta trafiken. Det står: "Trafikverket kommer i samverkan med berörda aktörer snarast att göra en fördjupad studie för att få en så klar bild som möjligt av vilka behov och möjligheter det finns när det gäller resor och godstransporter i den berörda delen av Dalsland". Det är alltså allmänt svammel. Det står ingenting om vilka åtgärder som ska vidtas för att öppna tågbanan. Det finns inte så mycket att resonera om. Godset ska gå antingen på järnväg eller på väg. Det är väldigt enkelt, och det behöver man inte diskutera särskilt mycket. Det handlar mer om ifall man är beredd att lägga till de 63 miljoner som Trafikverket hävdar att de behöver för att få lägsta godtagbara standard. Då får man lägga upp en plan för att göra det. Men det finns inga besked om när det ska åtgärdas, inga besked om när banan ska starta igen och inga besked om ifall vi kommer att kunna ha sommartrafik på banan i sommar eller inte. Det allvarliga är att inga sådana besked lämnas. Man undrar vad Trafikverket har för någon koll på sina banor. Man borde ha sett för länge sedan att man kanske borde ha vidtagit vissa åtgärder. Därför kvarstår tyvärr problemet. Jag vill uppmana ministern att åka till Dalsland och träffa industrin, träffa kommunerna och besök järnvägen för att se på plats hur verkligheten förhåller sig.

Fru talman! Många är upprörda över stoppet, och det pågår en otrolig diskussion i vår region. Vem har ansvaret här? Trafikverket har ett ansvar, men vilka underlag går man till beslut på? Precis som Lars undrar jag hur man hanterar beslutsprocessen och människorna i det här. Regeringens ansvar ligger i att den styr Trafikverket. Det är därför som vi debatterar här i dag. Västra Götalandsregionen har öronmärkt 660 miljoner kronor i sin budget för underhåll av så kallade lågtrafikerade banor som till exempel den här och Bohusbanan. Betyder det någonting för Trafikverket? Kommunalförbundet Fyrbodal, med 14 kommuner och kommunalråd, och människor i bygden är allihop upprörda och vill inte att den stängs. Hotet om att den inte kommer att öppna igen finns nämligen hela tiden. Landsbygdens järnvägar är lika viktiga som andra järnvägar. Turismen på orten är det som man ska leva på. Turismen går via den här järnvägen till akvedukten i Håverud som är en unik besöksnäring och som har en järnvägsbro över vattnet. Det är lokalt och regionalt förödande för sommarens besöksnäring som hotas av att man inte vet om järnvägen kommer att fungera eller inte. Det talas om hållbara transportlösningar. Det här är en hållbar transportlösning. Det är mycket gods som fraktas på den. Vi vill ha mindre klimatpåverkan. Vem är talesperson för klimat och miljö? Jag får vara det här i dag, som så många gånger förr. Det är väl regeringens ansvar att ge ett tydligt uppdrag till Trafikverket och säkerställa trafiken på dessa järnvägar? Det är stommen i den regionala utvecklingen i landet. Detta är alltså en allvarlig fråga på många sätt.
Fru talman! På frågan om hur beslut går till och hur de egentligen ska gå till svarar jag att Trafikverket får besluta om att upphöra med underhåll av en bandel. Men Trafikverket ska först höra med berörda länsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag. På motsvarande vis får Trafikverket också fatta beslut om ifall man ska återuppta underhåll. Det finns alltså en ordning för hur det ska vara. I ett sådant förfarande skulle man också fånga in det som Tina Ehn nämner om vad som händer med regionen och de pengar de avsätter. Det är därför det finns en ordning för vad som först måste göras innan beslut kan fattas om att upphöra med ett underhåll. Lars Johansson undrar om Trafikverket har koll på banan eftersom man stänger. Han läser upp ett brev där det står att det inte finns någon åtgärdsplan. Jag hör vad du säger, och det finns många olika begrepp. Lars Johansson läste också upp att man ska göra flera överväganden, en åtgärdsvalsstudie. Det ska ske efter den nya planeringsprocess som vi börjar med från och med i år där vi också ska gå efter fyrstegsprincipen, vilket jag har uppfattat att Tina Ehns och Lars Johanssons bägge partier tycker är bra. Där har man dialogen med de berörda och gör ett helt övervägande utifrån samhällsekonomi, miljö, hälsa eller andra saker. Då måste man se till helheten, och det är därför detta görs. Hur tidsplanen för det ser ut har jag inte exakt besked om, om det är precis det som Trafikverket ska göra. Det har heller inte uttalats att banan ska stängas. Rent formellt ska man inte, som jag nämnde tidigare, vara orolig för att banan ska stängas under året. Först har vi processen om underhållet i sig och därefter, ett antal år senare, kan frågan om en stängning komma upp. Därför behöver man inte spekulera i de delarna. Jag förutsätter att samtalen pågår och man hittar en ordning för hur och när trafiken ska komma i gång samt att man ser över hur det ska se ut framöver, för det är också viktigt. Det är aldrig bra när man får uppgifter och sedan har alldeles för kort tid på sig. Det är inte sjyst mot någon, vare sig det gäller att hitta ersättningstrafik eller någonting annat. När det gäller om banan stängdes av av säkerhetsskäl eller inte vet vi att det finns rutiner vid bristande säkerhet. Ska vi återigen ifrågasätta om Trafikverket ska stänga banor eller inte när jag upplever att diskussionen gällande övriga banor varit precis den omvända? Man kan inte göra det bara på känn, utan det måste finnas någon sorts ordning när det sker, absolut. Om det funnits brister i kontakten och i hur man umgås med och informerar varandra måste det självklart bli bättre.
Fru talman! Försvara inte tingens ordning, statsrådet. Det är helt uppenbart att man från Trafikverkets sida här gjort ett flagrant fel. Jag kan ta ett annat exempel, från Green Cargo. Trafikverket förordar dialog inom järnvägsbranschen men agerar på rakt motsatt sätt nu. Trafikverket ger ingen information om några akuta fel på bansträckningen. Trots det fattar man beslut om att stänga den. Det är problemet. Den ordning som Catharina Elmsäter-Svärd talar om har inte hjälpt. De har struntat i att man gemensamt diskuterat vilka åtgärder som borde vidtas. Ingen av dem som trafikerar banan, de som finns på plats, har förstått anledningen till det. Det finns brister på banan, det är alla överens om, men man kan fortsätta att köra på den med låg trafik. Problemet är att Trafikverket inte hade pekat på några akuta problem innan de kom med beslutet. Därför är frågan vad Trafikverket egentligen har för koll och vad det är som styr. Vilka direktiv har de fått av regeringen i de här frågorna? Det måste man fråga sig mot bakgrund av det som hänt. Sedan sägs det att vi måste se över möjligheterna. Javisst, men varför ger man då inte ett tydligt besked om det? Det är pågående trafik vi talar om. Det är inte bara att säga att det kan köras på väg. Dels är det ur klimatsynpunkt helt förkastligt, dels är det fråga om stora mängder. Det är 68 000 ton som ska gå över till väg under kommande år. Sommartrafiken och turismen vet vi ingenting om. Det finns ett behov. Man har redovisat att vi kan mer än fördubbla trafiken på järnvägen. Det handlar om 63 miljoner kronor. Jag måste säga att det här är en trafikpolitisk skandal.
Fru talman! Om jag först blir ombedd att förklara tingens ordning och då förklarar hur det går till är det inte samma sak som att jag skulle stå här och försvara tingens ordning i negativ bemärkelse. Jag försvarar den ordning som är tänkt att vara. Det är viktigt att känna till att det finns en ordning för hur saker och ting ska gå till, och det tror jag i grunden är viktigt. Sedan är det naturligtvis också viktigt att se till att det som är avsett att göras också görs. När det gäller de lågtrafikerade banorna generellt kan vi, trots att regeringen satsar mer och mer pengar på järnvägen, konstatera att det är stort fokus på banor där många reser, arbetspendlar, och där godsstråken finns. De banorna har prioriterats framför banor med ingen eller mycket låg trafik. Vi har ett drygt femtiotal sådana banor i Sverige. Det är viktigt att inte se dem som en klump, utan vid varje beslut gällande en enskild bana måste den ses i sitt samhällsekonomiska sammanhang. Näringspolitisk och annan hänsyn, såsom hälsa och miljö, måste också tas. Där kommer även in viktiga faktorer som regionerna, kommunerna och länsstyrelserna måste ta med. Därför ska en sådan dialog finnas. Jag förutsätter att Trafikverket följer detta. Jag förutsätter också att de återkommer med besked om hur och när de får i gång trafiken, inte minst med tanke på att det finns ingångna trafikavtal. Någonting annat förväntar jag mig inte.